Herr talman! Det är riktigt att vi något så när är ense om att det framför allt, som jordbruksministern uttryckte det, är mellanhänderna som har ökat sina priser. Jag är medveten om att GATT finns och att det är många människor som ligger bakom. När det gäller alla beslut av den här typen och alla förhandlingar med omvärlden finns olika parter inblandade. Man kommer inte ifrån att det alltid i viss mån finns motstående intressen. Tyvärr kvarstår intrycket att jordbruksministern i detta sammanhang är en motpart till jordbruket i Sverige snarare än jordbrukets företrädare gentemot omvärlden. Det bekymrar oss naturligtvis. Apropå talet om stöd vet jag mycket väl att begreppet stöd i den gängse vokabulären innebär hela mellanskillnaden mellan världsmarknadspriser och inhemska producentpriser. Men vi måste komma ihåg att en mycket stor del av detta s.k. stöd, en rimlig ersättning för produktionskostnaderna, egentligen är ett pris som måste betalas men som i dag räknas som stöd, därför att världsmarknaden är rutten. Den kan kanske bli bättre om vi hjälps åt inom GATT -— det tror jag också. Får jag sedan säga att statens delansvar inte innebär delansvar för överskottsspannmålen, som det ibland påstås, utan statens delansvar för överskottsarealens kostnader. Ett ordentligt tag från samhällets sida strider inte mot miljömålet, Mats Hellström. Tvärtom har vi i jordbruksutskottets betänkande framhållit att en kommande omställning skall vara mer miljöinriktad än vad jordbruket är i dag. Det finns inget som hindrar att staten går in på ett aktivt sätt och tar sitt delansvar. I anslutning till debatten om genteknik vill jag säga att regeringen i dag försöker att skaffa sig verktyg utan att ha bruksanvisningar. Vi tycker att detta är grovt felaktigt. Låt oss vänta med att ge regeringen verktyg tills vi har talat om hur man skall använda dem. Låt oss alltså stifta en lag om genteknik här i riksdagen. Det har vi begärt för länge sedan, men regeringen har avvisat detta. Regeringen vill ha verktygen först, långt innan man har fått bruksanvisningarna.
Herr talman! Jag vill inte ge sken av att vara grälsjuk, men jag vill ställa en fråga till jordbruksministern: Varför gick ministern in i debatten? Jag hade hoppats att det skulle bli ett framtidsinriktat anförande, men så blev det inte. Gick ministern in för att försvara sin politik, som presenteras i den proposition om jordbrukspriser som utskottet har haft att behandla? Nej, det gjorde han inte. Hans förslag har ju helt fallit. Här står han oskyldig och talar om utskottets förslag precis som om det vore regeringens förslag. Jag förstår inte riktigt vad regeringsförslagen, ursprungsförslagen, är. De finns inte med i debatten. I dag diskuterar vi det som vi har lyckats åstadkomma i jordbruksutskottet. Det tycks nu vara regeringens politik. Var regeringens förslag så dåligt underbyggda, eller var det någon annan som hade skrivit och dikterat regeringens förslag? Till slut: Vi vet vad GATT innebär. Vi kommer att arbeta för det. Vi kommer att lojalt ställa upp i olika sammanhang, det kan jag intyga, jordbruksministern.
Herr talman! Jordbruksministern frågar hur det kommer sig att vi vidhåller politiken om prisstöd, som ju är en så dålig politik. Jag tycker i och för sig att jag har försökt förklara det några gånger, men jag skall gärna försöka en gång till. Prot. 1988/89:127 Jordbruk är en långsiktig näring. Jordbrukspolitiken måste därför vara en 2 juni 1989 långsiktig politik. Låt oss arbeta för en förändring i denna långsiktiga politik, men låt oss inte göra det till ett hafsverk — ett år, ett provisorium. Det är inte så vi skall genomföra förändringar. Dem skall vi genomföra när vi har diskuterat oss fram till den långsiktiga politik som vi vill ha, grundad på vårt lands behov och förutsättningar och inom ramarna för GATT. Det är fullt möjligt. Men vi har alltså valt att stå kvar vid vår uppfattning. Detta sista år kunde vi ha levt med den bristfälliga jordbrukspolitik som vi har klarat oss med så många år hittills och i stället fått en mer genomarbetad och bättre långsiktig politik. Kritiken mot jordbrukspolitiken har varit att den inte släpper fram rätt signaler. Medan konsumenterna efterfrågar alternativt odlade grönsaker, är det fortfarande mest lönsamt för bönderna att producera spannmål. Men jag har svårt att föreställa mig att ett stöd som är helt frikopplat från produktionen kan bli mer, i positiv mening, marknadsorienterad än det stöd som på något sätt håller sig till produktionen. Jag tror att ett prisstöd olika i olika delar av landet och olika för olika grödor, inte bestämt för ett visst antal grödor för all evig framtid, kan fungera som en förstärkare av bra marknadssignaler och vara ett led i den jordbrukspolitik som vi måste diskutera fram. När det gäller GATT-avtalet är det naturligtvis precis så som jordbruksministern säger, att vi inte kan blunda och låtsas som att det inte finns. Men vi måste analysera, vi måste förstå att det för olika länder betyder olika saker. För ett land som USA betyder GATT-avtalet att man kan hitta andra marknader. För USA är andra länders subventioner ett hinder för USA:s egen export. Därför är man i USA beredd att inom ramarna för sitt totala stöd satsa mera på att främja sin export. Den dag USA har mutat in marknader åt sig kommer det inte att behövas så stort stöd. Jordbruket i USA kommer att klara sig ändå. Men vår situation är en annan. Vi är inte en stor exportör. Trots att vi har ett visst överskott av spannmål, är inte vår funktion i det internationella jordbruket att vara en stor exportör av spannmål. Vi vill i huvudsak bevara ett jordbruk som producerar de baslivsmedel som vi vill ha i vårt land och som produceras på ett sätt som vi tycker är acceptabelt ur etiskt perspektiv och när det gäller livsmedelskvalitet och miljöhänsyn. Detta måste naturligtvis prägla vårt sätt att analysera GATT-avtalet och de slutsatser som vi drar för egen del. När det gäller gentekniken kan jag bara konstatera att de farhågor som kommer till uttryck i det särskilda yttrande som vpk och miljöpartiet har avgivit har besannats. Detta blir ett tämligen innehållslöst beslut, som bara är till för att maskera den handlingsförlamning som präglar regeringen när det gäller gentekniken.

Herr talman! Låt mig få avsluta debatten om statens delansvar genom att än en gång påpeka att det icke i 1985 års jordbrukspolitiska beslut står någonting om en avtrappning. Det står att statens kostnader har beräknats 54 till ett visst belopp, som tyvärr visat sig vara helt felaktigt. Det är inte oron för Som jag tidigare redovisat har jag i utskottsdebatten pekat på möjligheten 2 juni 1989 till en skrivning här. Vi skulle då ta hänsyn till GATT-avtalet vid en juridisk bedömning av denna fråga. Förra årets belopp skulle vara ett tak här, om det skulle visa sig att detta strider mot GATT-avtalet. Efter ajournering återkom vi till frågan. Men socialdemokraterna var inte intresserade av en skrivning av nämnda slag. Sedan vill jag upprepa en fråga som jag helt hastigt tog upp i min förra replik. Mats Hellström har ofta en sympatisk inställning till jordbruket. Det framgår när han deltar i debatter här i riksdagen eller håller tal i andra sammanhang. Det är dock litet förvånande att jordbruksministern inte visar detta i praktisk handling också. Oppositionen har i år avvisat två förslag som, om de hade förverkligats, skulle ha inneburit allvarligt försämrade möjligheter för i första hand nystartande lantbrukare. På ett enda bräde skulle nämligen mjölksubventionerna ha avskaffats, och detta med ungefär en månads varsel. Vi i folkpartiet har under flera år upprepat vårt förslag i detta avseende: för att reformera den ekonomiska politiken bör mjölksubventionerna avskaffas. Men då har vi reserverat 250 miljoner ytterligare att användas till stöd till barnfamiljerna. Enligt vår uppläggning skulle avskaffandet av mjölksubventionerna genomföras året efter det att riksdagen fattat beslut. Om mjölksubventionerna avskaffas alltför hastigt, kan lantbrukarna inte parera konsumtionsminskningen med den minskade produktionen. Eftersom jordbrukarna själva får betala hela animalieöverskottet, blir det lägre priser. Detta är alltså vad som skulle ha blivit följden av regeringens förslag när det gäller ansvaret för överskottsspannmålen. Jag vill fråga jordbruksministern om han inte har varit orolig för att speciellt de nystartande bönderna skulle få det besvärligt i och med de producentprissänkningar som regeringens förslag hade inneburit.
Herr talman! Jag fick inte något svar av jordbruksministern på min fråga om en halvering av användningen av bekämpningsmedel. Ändå är det bara ett år kvar till dess att detta vallöfte skall uppfyllas. Dessutom har inte någon större minskning skett — åtminstone såvitt jag kunnat utröna. Jag upprepar således min fråga: Är det så, att man har övergett målsättningen, eller vad är det fråga om? Så något om det laglösa tillstånd som råder på genteknikens område. Vi har gått med på det aktuella bemyndigandet till regeringen just för att vi här ser en möjlighet till ytterligare påtryckningar för att få fram en gentekniklag så snabbt som möjligt. Vi får tyvärr inte någon bekräftelse från jordbruksministern på den punkten. Det vore dock bra om han ville belysa denna fråga litet närmare. Är jordbruksministern således beredd att arbeta för att vi får en gentekniklag i Sverige? En sådan finns ju i många andra länder. Sedan till frågan om delansvaret. Kanske har det som jag sagt i tidigare inlägg missuppfattats. Vi har i varje fall samtyckt till att staten när det gäller delansvaret skall ta ett 40-procentigt ansvar för överskottsarealens kostnader. Det torde betyda att statens utgifter blir större, inte mindre —- som 55 jordbruksministern nyss sade, om jag tolkade honom rätt. Det vore, som sagt, intressant att få svar från jordbruksministern på mina frågor om bekämpningsmedlen och gentekniken.
Herr talman! Karl Erik Olsson talar om motparter och parter. Men först och främst är det väl så, att varken Karl Erik Olsson eller jag är parter här. Politikerns roll — det gäller således även Karl Erik Olsson, som ju är ordförande i jordbruksutskottet, och mig själv i egenskap av jordbruksminister— är att väga samman intressen. I det här fallet handlar det om jordbrukets intressen, konsumenternas intressen och andra samhällsintressen — t.ex. miljövårdsintressen. Jag är övertygad om att det uttalande som jag syftar på kom litet för hastigt till. Säkerligen uppfattar Karl Erik Olsson sig inte som part på något sätt. Så till sakfrågan. Jag vore en dålig företrädare för svenskt jordbruk om jag uppfattade GATT-förhandlingarna så, att det är bäst för oss att vänta och se vad alla andra länder gör. Under tiden skall vi alltså inte göra någonting själva. Det finns exempel på länder — jag vill dock inte nämna några namn — som vill vänta, som inte vågar fatta beslut när det gäller en omställning, trots att internationella beslut redan fattats. Jag är alltså övertygad om att de länder som fattar beslut sist gör sina jordbrukare den största otjänsten. I dessa länder kommer det att bli svårast med omställningen. Sedan många decennier har vi i vårt land erfarenheter just när det gäller att hantera omställningar. Vi vet att det är bra att vara förutseende och att man inte skall vänta till sist. Om vi gjorde det, skulle det bli värst för Sveriges bönder. Jag menar att vi har goda möjligheter att fullfölja den omställning som vi nu har påbörjat för att på det sättet få ett långsiktigt, livskraftigt och bra jordbruk. Jag vet inte riktigt hur Sven Eric Lorentzon har uppfattat utskottets resp. regeringens roll. Jag har varit med i riksdagen sedan 1969. Men jag kan säga att jag aldrig har varit med om att utskotten bara skulle utföra beställningsarbeten, att de inte skulle betyda någonting. Tvärtom spelar utskotten en viktig roll i det parlamentariska livet i vår livskraftiga demokrati. Det gäller såväl jordbruksutskottet som andra utskott. Så har det varit under många år, och det är bra. Förvisso får regeringar finna sig i att utskott gör förtydliganden, kommer med beställningar eller vill ha frågor vidareutvecklade. Men det är väl bra att det är på det sättet. Även om det kanske har skiftat något från en period till en annan har det i stort sett, i varje fall under det senaste decenniet, varit så, och det är bra. Låt alltså icke detta skymma, Sven Eric Lorentzon! I de helt avgörande frågorna är det en stor majoritet i utskottet — som framgår av betänkandet — som kommer att ställa upp på regeringens proposition. Det handlar ju om att t.ex. avsätta nästan 1,3 miljarder, så det här är viktigt. Därför är det bra att uppslutningen är så god här i riksdagen. Roy Ottosson efterlyser ett svar på sin fråga om halveringen av användningen av bekämpningsmedel. Ganska nyligen har det kommit uppgifter som visar att vi har goda möjligheter att klara av en halvering. Det är den bedömning som de tre myndigheter som arbetar med frågan tidigare har gjort. Så sent som i maj presenterade kemikalieinspektionen sin sammanfatt — Prot. 1988/89:127 ning baserad på senaste tillgängliga uppgifter. Av denna framgår att 2 juni 1989 försäljningen av bekämpningsmedel minskat med nära 30 20 under åren 1986-1988 och att doseringen har minskat med 35 96. Såvitt jag förstår finns det en optimistisk ton i kemikalieinspektionens uttalanden. I höst kommer SCB och kemikalieinspektionen med ytterligare en redovisning. Birgitta Dahl och jag har begärt in löpande redovisning från myndigheterna under de här åren. Men vi har inte nåtts av några varningssignaler om att det inte skulle vara möjligt att åstadkomma en halvering. Tvärtom har man menat att det är fullt möjligt att klara en sådan med de program som vi beslutat om. När det gäller gentekniken har jag redan svarat. Vi har redan i djurskyddslagen lagt fast möjligheterna när det gäller att ingripa i det avseendet. Samma sak gör vi nu på växtsidan. Dessutom arbetar en utredning, som är knuten till departementet, med dessa frågor. I oktober skall utredningen redovisa hur det förhåller sig på forskningsfronten. Vi har alltså hyggligt på fötterna när det gäller den förvisso mycket snabba utveckling som sker, vilket flera har understrukit, på forskningens område. Slutligen något till Annika Åhnberg. Jag har för mig att hon uttryckte sig så, att Sverige inte har samma ambitioner som andra länder beträffande exporten av jordbruksvaror. Nej, det har vi naturligtvis inte jämfört med t.ex. USA. Däremot är jag ganska säker på att svenska bönder är duktiga företagare och att de producerar varor som är ganska attraktiva utomlands. Inte minst våra miljörestriktioner, Norrlandsproduktionen och de förhållanden som råder i norra Sverige ger goda förutsättningar för export av livsmedel på ett lönsamt och icke kroniskt förlustbringande sätt, om det blir en avreglering inom GATT-organisationen. Det finns säkert människor nere på den europeiska kontinenten som gärna skulle vilja köpa svenska rena, goda livsmedel, om inte deras länder hade haft de barriärer som nu hindrar oss från att komma in på Europamarknaden. Jag är alldeles övertygad om att svenska bönder också har en roll i det sammanhanget.

Herr talman! Margareta Winberg sade i sitt anförande att det är en massiv uppslutning här i kammaren för jordbruket i Norrland. Trots det redovisar hon siffror som visar att produktionen minskar ganska kraftigt i Norrland. Min erfarenhet av norrländskt jordbruk är att det händer någonting mycket negativt just nu. Det pågår en snabbt accelererande avveckling av areal, och ganska mycket står oskördat. Man kan märka att det i årets vårbruk är mindre arealer som tas om hand. LRF:s inventeringar i Västerbotten har visat att det är betydligt mindre areal som odlas än vad SCB:s statistik visar. År 1986 kunde man genom en intern undersökning finna att det var 25 90 mindre areal än enligt SCB:s statistik. s. Margareta Winberg frågar om detta beror på att det enbart är fel på bidragssystemet. Nej, det tycker jag absolut inte. Jag vill påstå att det beror på bristen på en långsiktig, sammanhållen jordbrukspolitik. Det finns helt enkelt ingen framtidstro hos ungdomarna när det gäller att satsa på jordbruk. Den ständigt ökande medelåldern visar också detta. Antalet sökande till lantbruksutbildningarna är ju på bottennivå. Och inte har man fått någon större framtidstro på jordbruket efter att ha hört Mats Hellströms inlägg i den här debatten. Den förvirring som råder inom energipolitiken bidrar dessutom till att göra utsikterna sämre. För att komma till rätta med den här situationen har man i föreliggande betänkande lagt fram en del märkliga, konstlade förslag, såsom etableringsstöd och olika former av nya bidrag — samtidigt som man ständigt kommer med nya regleringar och nya pålagor för jordbrukarna och befolkningen i de områden i Norrland som vi nu talar om. Djurskyddslagens utformning kommer t.ex. att medföra ganska stora ingrepp för norrländska jordbrukare. Man talar om naturvårdsgränser och en mängd andra stora ingripanden. Vem kan då satsa på en så långsiktig näring som jordbruket? Det här med bidragen tror ju inte ungdomarna på. De ser dessutom att spelreglerna ständigt ändras. Det är fler som har nämnt detta här i dag. Finansministern får ett hugskott — att man skall ta bort mjölksubventionerna. Då skall helt plötsligt mjölkpriserna höjas med 2 kr. genom ett klubbslag. Detta gör att framtidstron saknas hos jordbrukarna, inte bara i Norrland utan i hela landet, framför allt i de känsligare bygderna. Det är otänkbart att få ungdomen att satsa på jordbruk under de här förhållandena. Vad vi behöver är en långsiktig, konsekvent jordbrukspolitik som kan återge jordbrukarna framtidstron. Norrlandsstödet har ju varit mycket viktigt under många år för att man skall kunna behålla en lönsamhet i de nordliga områdena; det gäller ju inte enbart Norrland. Regeringen har i ett flertal propositioner varit mycket njugg med uppräkningen. Man har inte alls låtit uppräkningen vara av den storleksordning som skulle behövas för att hålla stödet på en reell nivå. Oppositionen har flera gånger fått köra över regeringen för att få en rimlig nivå på stödet. Även den här gången har detta hänt. Nu har för all del utskottet blivit enigt. Men det var nog under hotet av att komma i minoritet som man gick med på den moderata motionen om att fördubbla uppräkningen till 110 milj.kr. i stället för 55. Vad jag egentligen hade tänkt tala om i den här debatten, innan jag fick i uppgift att tala om moderaternas inställning till Norrlandsjordbruket i stort, var fördelningen av Norrlandsstödet och även fördelningen av prisstödet i övrigt. Man föreslår att stödet skall fördelas per djur. Jordbruksministern sade i sitt inlägg att bonden inte får nämnvärt mer betalt för kvaliteten enligt nuvarande system. Ja, det blir ju ännu sämre om stödet skall betalas ut per djur. Jag anser personligen — och jag har jordbruksnäringen och LRF med mig i det avseendet — att om vi skall närma oss EG, om vi skall ha den internationella avregleringen, måste vi ha ett effektivt jordbruk. Vi kan inte börja med en bidragsform med bidrag per hektar och per djur, som vissa talare här har förordat och som regeringen nu tydligen är inne på. Det innebär ju bara att de som har dålig kvalitet och dålig produktion får samma Prot. 1988/89:127 stöd som de som är effektiva, har bra kvalitet och bra avkastning. 2 juni 1989 I min motion har jag föreslagit att man skall räkna stödet till mjölkproduktionen per ”genomsnittsko”. Jag behöver inte här redogöra i detalj för förslaget; det framgår av motionen. Men det skulle innebära att man fick stöd med hänsyn till att man har en bra produktion, bra djur, bra kvalitet, och att man är duktig jordbrukare. Visserligen har det blivit en positiv skrivning i detta avseende i betänkandet. Men jag tycker att man hade kunnat göra ett tillkännagivande, vilket föreslås i vår reservation 15, som jag vill yrka bifall till. Här har det sedan talats om särskilda åtgärder för jordbruket i norra Sverige. Vi moderater har blivit anklagade för att vi inte vill ställa upp på detta. I propositionen står det ju helt klart att man skall ha detta stöd till annat än jordbruk. Det skall utveckla kompletterande sysselsättningar. Så var det också ursprungligen. Det var 100 milj.kr. för två år sedan. Nu har ju inte detta stöd använts på det sättet. Det har irriterat jordbruksministern, och han har kommit med den här skrivningen. Nu har han fått bakläxa av utskottet, som har ändrat något på skrivningen. Men jag blev litet oroad när jag hörde Margareta Winberg, för jag tyckte att hennes argumentation för den här ändringen var litet glidande. Det var kanske i alla fall de här kompletterande sysselsättningarna som man skulle puffa för. Min och moderaternas uppfattning är ju att de kompletterande sysselsättningar som man talar om avser regionalpolitik i allra högsta grad. Då skall man använda det stöd som finns för det området. Glesbygdsstödet är därvidlag ett bra och effektivt stöd. Det är kanske det enda regionalpolitiska stöd, förutom det som har gått till utbildning och kommunikationer, som har varit väl använda pengar. Därför säger vi nej till den här typen av stöd som man har satsat 45 milj.kr. på. Vi vill använda pengarna på bättre sätt. Om man vill ha alternativa, kompletterande sysselsättningar i glesbygderna—i Norrland och kanske också i andra delar av landet — så tror vi moderater och jag personligen att den absolut verksammaste metoden vore att ändra jordförvärvslagen. För några år sedan antog kammaren en ny jordförvärvslag. Vi föreslog att det skulle vara fritt för enskilda personer att köpa jordbruksfastigheter och att man skulle säga helt nej för jurdiska personer — bolag. Vi fick inte gehör för detta. I stället ville majoriteten, där tyvärr också centerpartiet var med, att bolag skulle kunna köpa skogsfastigheter i glesbygd. Detta kommer enligt min uppfattning att ganska snart lägga en död hand över stora områden. Jag bor själv i en sådan här bygd, och jag har nu sett vad det börjar bli för effekt, då småsågarna får köpa dessa skogsfastigheter. Det blir tomma gårdar. En stor avverkningsmaskin kommer dit från något annat område. Inga människor från orten får något jobb. Och det värsta av allt: Då säger man att detta är bra, för man kan få en effektiv sågverksnäring, en småskalig industri i de här områdena. Jag skulle kunna räkna upp en lång rad exempel på hur de här små industrierna har blomstrat ett tag, men hur de sedan, förr eller senare, alltid kommer i en kris. Det kanske inte är en ekonomisk kris, men också en duktig företagare måste bli pensionerad någon gång. Vem köper då upp företaget? Jo, de stora skogsbolagen, som lägger 59 ned sågverket, flyttar all denna råvara till kusten och lägger ytterligare en död hand över dessa områden. Skall vi kunna få en levande landsbygd, måste vi radikalt förändra jordförvärvslagen. Jag är övertygad om att det är mycket effektivare än alla bidrag och andra konstigheter som föreslås, vilka aldrig har gett något resultat och inte kommer att göra det heller. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga moderata reservationer.

Herr talman! I regeringens proposition om regleringen av jordbrukspriserna förekom flera för jordbruket mycket negativa förslag. Om det hade blivit som regeringen föreslog, hade det varit ett hårt slag för våra svenska bönder. Regeringen hade föreslagit ett urholkat Norrlandsstöd, en minskning av stödet till omställning av jordbruket, inget etableringsstöd och en minskning av stödet till särskilda åtgärder för jordbruket i norra Sverige. Därtill hade regeringen föreslagit att mjölksubventionerna skulle avskaffas. Sammantaget hade regeringens olika förslag kommit att slå mycket hårt mot en redan svårt ansträngd näring. Som tur är har jordbruksutskottet rättat till en del av dessa dåliga förslag. Det är jag tacksam för. Men ytterligare åtgärder borde vidtas. Det säger jag med utgångspunkt i de erfarenheter vi har fått under de senaste åren. Jag har gång på gång både som kommunalråd och riksdagsman fått se hur pressad situationen är för bönderna. Jag har också upplevt hur den ena mjölkbonden efter den andra har gett upp. Många bönder har faktiskt upphört med verksamheten under de senaste åren. Av dem som är kvar kommer en stor del att uppnå pensionsåldern inom en snar framtid. Samtidigt är rekryteringen till näringen mycket låg. På sikt kan detta leda till en mycket kraftig minskning av jordbruksnäringen, inte minst i skogslänen. Men det kan också gälla delar av Dalsland, Bohuslän och Småland samt flera andra landskap. Det skulle vara förödande på många sätt, inte minst för vårt öppna landskap. Vi har i vårt land under de senaste åren bedrivit en kampanj vid namn Landsbygd 90. I den kampanjen har hundratusentals personer varit inblandade och engagerade. Tidigare i vår samlades många av de i kampanjen engagerade till en landsbygdsriksdag i Umeå. Under denna riksdag avhandlades många för vår svenska landsbygd viktiga frågor. I ett uttalande från denna landsbygdsriksdag slogs det fast att jordoch skogsbruket är landsbygdens viktigaste näringar, bl.a. därför att många på landsbygden får någon del av sin utkomst från dessa näringar. Det är därför också nödvändigt att bibehålla jordbruket i alla delar av landet, som en bas för allas vår strävan, nämligen en levande landsbygd. En svensk jordbruksproduktion är utomordentligt viktig för en inhemsk livsmedelsförsörjning, som också är anpassad till konsumenternas önskemål. Men vi får också andra samhällsvärden så att säga på köpet genom att vi har ett fungerande jordbruk. Vi får ett öppet landskap. Värdefulla miljöoch kulturvärden bevaras. En spridd jordbruksproduktion minskar också sårbarheten i livsmedelsförsörjningen. Regionala mål för boendeservice kan infrias. Jordbruket är bas för sysselsättningen på landsbygden. Därutöver skapas det också arbetstillfällen i förädlingsledet och i andra till den här näringen knutna servicefunktioner. Dessa slutsatser från landsbygdsriksdagen tycker jag är helt riktiga. De Prot. 1988/89:127 understryker också vikten av att vi behåller ett livskraftigt jordbruk i hela — 2 juni 1989 vårt land. Enligt riksdagens jordbrukspolitiska beslut skall animalieproduktionen inom stödområden bibehållas på 1984 års nivå. Trots det har produktionen minskat under de senaste åren. Den minskningen kommer med all sannolikhet att fortsätta. Förmodligen kommer minskningstakten att öka, om man inte vidtar åtgärder som gör att vårt jordbruk får bättre förhållanden. I mitt hemlän Värmland har man klart kunnat märka denna negativa trend för jordbruket. I LRF, kommuner och länsstyrelse har det framförts krav på förbättringar för det värmländska jordbruket, både vad gäller stödområdesjustering och omställningsstöd. Jordbruksnämnden hade också föreslagit en uppflyttning av kommunerna Sunne, Munkfors, Filipstad, Kil och Forshaga från område 4 till område 3. Det fanns därför en del förhoppningar om en viss förbättring. När regeringen sedan lägger fram ett förslag som inte medger några förändringar av stödområdena, har det uppstått både missnöje och uppgivenhet bland de berörda bönderna. Utskottsmajoriteten hänvisar till det regionalpolitiska målet i livsmedelspoltiken, som kommer att innefatta bl.a. nuvarande prisstödet till Norrlandsjordbruken. Men, herr talman, det är omgående som jordbruket behöver stöd. Vi borgerliga ledamöter på Värmlandsbänken, och även Bo Finnkvist och Björn Samuelson, har insett allvaret för näringen i vårt län. Det är därför vi har motionerat i ärendet, bl.a. om justering av stödområdesindelningen. Vi är ytterst bekymrade över vad som kommer att ske om ingenting görs. Den av jordbruksnämnden föreslagna stödområdesförändringen var ett minimum, som vi trodde skulle komma till stånd. Till detta hade det också varit högst nödvändigt med en förändring där Arvikas, Edas och Årjängs kommuner hade flyttats upp från stödområde 3 till 2 b. Olika utredningar har också visat att betingelserna för jordbruk i de här områdena inte är bättre än t.ex. i Jämtlands eller Västernorrlands län. Det hade därför varit klart motiverat med en förändring även för dessa områden. När nu frågan skall behandlas ytterligare i olika utredningar är jag rädd för att kon dör innan veterinären hinner fram. Herr talman! I motionen 1988/89:J049 har vi även tagit upp frågan om nyetableringsstöd. Vi vet att avgången från näringen är mycket stor, samtidigt som rekryteringen är svag. Det hade därför varit högst nödvändigt att ett nyetableringsstöd hade införts i enlighet med jordbruksnämndens förslag. Likaså hade det varit nödvändigt att åtgärdsprogrammet för norra Sverige hade tillförts 100 miljoner, som vi föreslagit, i stället för de 45 miljoner som regeringen och majoriteten föreslår. Vi behöver åtgärder som gör att våra bönders framtidstro återvänder. Vi behöver en långsiktig jordbrukspolitik. Herr talman! Med stöd av det jag har anfört yrkar jag bifall till de reservationer som centern står bakom.

Herr talman! Under många år har vi socialdemokrater från Kalmar län och från Gotland engagerat oss i sockernäringens framtida utveckling. Skälet till det är den betydelse som denna näring har för våra bygder. Det gäller då inte bara den direkta odlingen och sockerproduktionen, utan också all kringverksamhet. Den här näringen är t.ex. den största uppköparen av transporter i området. Sockerproduktionens omfattning och brukens lokalisering har länge varit föremål för diskussioner. Självfallet förändras förutsättningarna vid en rationellare produktion, genom växtförädling osv. Vi är inte motståndare till att diskutera förändringar, men det vi har motsatt oss är att man alltid skall ifrågasätta de mindre enheternas existens i en bransch. Vi har framhållit de regionalpolitiska konsekvenserna just för våra bygder vid en eventuell nedläggning av sockerbruken på Öland och Gotland. Den regionalpolitiska situationen är väl känd för kammarens ledamöter, så jag avstår i dag från att upprepa den. Utskottet har med anledning av ett antal motioner ansett att man, när det gäller den framtida bruksstrukturen, behöver ha en mera allsidig utredning. Tidigare utredningar har i huvudsak bara utgått från företagsekonomiska aspekter. Den allsidiga utredningen skulle då också ta hänsyn till effekter på odlingsstruktur, transporter, miljö och sysselsättning, och det är med anledning av detta som jag vill skicka med några synpunkter. Det är mycket bra att man vidgar perspektivet. I tidigare debatter har jag framhållit att man måste se på de totala samhällsekonomiska konsekvenserna och inte enbart på de företagsekonomiska. Jag skulle önska att man i det här sammanhanget kunde belysa företagens regionalpolitiska ansvar, särskilt som det i det här fallet handlar om ett stort monopolföretag med goda resurser, vilket ingår i en stor koncern med ännu bättre resurser. Det skulle också vara bra om det gick att få fram något mått på värdet av samhällets investeringar för att möjliggöra denna industriella produktion. Det kan handla om att göra i ordning industriområden och försörja dem med el, vatten, avlopp och vägar. Det handlar om bostäder, utbildningsmöjligheter, barnomsorg osv. Med det vidare perspektiv som utskottet har föreslagit, bör man också kunna bryta med den inställning som länge har varit förhärskande, nämligen att en nedläggning av mindre enheter alltid är mest lönsamt. Förutom regionalpolitiska och miljöpolitiska skäl för spridning av både odling och produktion inom en sådan bransch finns också beredskapsskäl, vilket bör belysas i utredningen. Låt mig bara nämna ordet Tjernobyl så får man en tankeställare när det gäller strävanden att försöka koncentrera odling. Som jag nämnde så har vi under en följd av år levt i en ständig diskussion om de mindre sockerbrukens existens. Eftersom de har så stor betydelse för våra bygder har vi deltagit i den diskussionen. Det vore bra om man kunde få litet mer långsiktiga beslut både om odlingsareal och bruksstruktur, så att både odlare, producenter, transportörer och berörda kommuner vågade göra nödvändiga investeringar. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, utan jag biträder utskottets Prot. 1988/89:127 förslag på den punkten. 2 juni 1989
Herr talman! Den internationella utvecklingen inom jordbrukssektorn är för närvarande ett mycket aktuellt diskussionsämne. Villkoren för svenskt jordbruk blir i allt större grad beroende av internationella förhandlingsuppgörelser. Jordbrukets betydelse ur beredskapsoch regionalpolitisk synpunkt och för landskapsbilden spelar allt mindre roll. Gotland blir, genom den stora dominans som jordbruket har då det gäller sysselsättningen, mer beroende av en eventuell förändrad jordbrukspolitik eller jordbruksreglering än något annat län. Konsekvenserna av förändrade villkor för jordbruket bör därför i ett tidigt skede ses över för den gotländska lantbruksnäringen. Jag har i motion Jo292, väckt under allmänna motionstiden i januari, och i motion Jo53, väckt i anledning av proposition 140 om jordbruksprisregleringen, påtalat den utomordentligt besvärliga situation som kan uppstå om en allmän lönsamhetsförsämring och generella beslut tillåts slå igenom fullt ut på Gotland. Mer än 15 90 av de yrkesverksamma på Gotland sysselsätts direkt i lantbruket och en tredjedel av de industrisysselsatta återfinns inom livsmedelsindustrin. Det finns industrianläggningar som är relativt nyuppförda och då med statliga medel. Vi har en slakterianläggning som är anpassad till EG:s krav. Dessa anläggningar är beroende av produktionen på Gotland — och enbart av den. Det är inte praktiskt möjligt att samverka med något annat län eller annat upptagningsområde med tanke på våra kommunikationer. Dessa förhållanden borde vara välkända för jordbruksutskottet, och om det inte är så rekommenderar jag ett besök på Gotland för att på ort och ställe ta del av de problem som kan uppstå där. Jag har i motion JoS3 föreslagit att av regionalpolitiska skäl förhållandet mellan omfattningen av lantbruksnäringens verksamhet och kapaciteten inom livsmedelsindustrin i länet borde utredas, för att få en någorlunda harmoni totalt inom näringen. Jag kan då konstatera att utskottet i sitt betänkande hänvisar till förra riksmötets beslut i vad gäller vissa regionala frågor. Utskottet ägnar en halv sida i betänkandet åt att upprepa vad som sades då. Detta är som jag ser det en betydande nonchalans mot de väl genomarbetade redovisningar som skildrar utvecklingen inom svenskt lantbruk. Låt mig ändå uttala förhoppningen att den parlamentariska arbetsgruppen lägger ner stort intresse och arbete på att få fram en helhetssyn som gagnar det svenska lantbruket. Det skall vara en positiv helhetssyn och en ekonomisk utveckling som ger dagens unga lantbrukare tillbaka tron på framtiden, ger dem en glädje i att producera mat till människor, mat med hög kvalitet — och det borde stå i eldskrift i arbetsgruppens direktiv. Herr talman! När det gäller sockerproduktionen yrkar jag bifall till reservation 21, i vilken vi slår vakt om den 95-procentiga självförsörjningsgraden. Jag har i motion Jo292 krävt detta, och det är sedan lång tid tillbaka ett centerkrav. Om riksdagen hade lagt fast denna målsättning hade vi inte 63 behövt uppleva dessa ständiga nedläggningshot över vissa mindre sockerbruk. Jag noterar att utskottet har tagit del av jordbruksministerns uttalande i en frågedebatt tidigare i vår om att ö-sockerbruken inte skall beröras av en nedskärning av den totala arealen. Jag förutsätter att detta är ett löfte också för framtiden. Nu aviserar man i betänkandet en ny sockerutredning, och då av en mer allsidig karaktär. Det har också Lena Öhrsvik talat om här. Det är viktigt att man ser det hela ur en regionalpolitisk aspekt. Jag förutsätter att regeringen är beredd att äntligen i utredningssammanhang se till helhetsperspektivet. Herr talman! Slutligen har Martin Olsson och jag i motion Jo51 tagit upp frågan om fårskötseln i förhållande till GATT-överenskommelsen. Fåroch lammproduktion har sitt berättigande som ett alternativ till andra driftsformer inom jordbruket, som komplement i ett kombinerat företag, som naturvårdare och som en del i bilden av det öppna landskapet. Den form av köttproduktion som fårskötseln utgör är från både djurskyddssynpunkt och etisk synpunkt föredömlig. Till skillnad från det importerade köttet är det svenskproducerade helt fritt från antibiotika. Förutom denna höga köttkvalitet förser oss fåroch lammskötseln också med värdefulla produkter i form av päls och ull. Det är en hantering som omfattas av allt större intresse, i synnerhet på Gotland. Det är alltså enligt min mening helt nödvändigt att det i fortsättningen ges ekonomiska möjligheter för denna näring att fortleva och att utvecklas. Jag yrkar med detta bifall till reservation 16.

Herr talman! Jag känner ett behov av att säga någonting om det norrländska jordbruket, bl.a. med anledning av att det har varit en företrädare från moderaterna som har talat om det norrländska jordbruket. Jag vill ge mitt stöd till vad Margareta Winberg sade i sitt anförande, nämligen att det är viktigt att vi har en decentraliserad livsmedelsproduktion, att vi försöker minska transporterna av livsmedel och i övrigt försöker skapa en bättre miljö när det gäller hela landet — speciellt jordbruket. Detta kan ske genom en minskning av användandet av gödselmedel och gifter. Jag tycker också att det är viktigt att understryka det som Annika Åhnberg tog upp i sitt anförande angående hur viktigt det är med de signaler som ges till lantbruksnäringen, speciellt till Norrlandsjordbruket. Det räcker inte med vackra ord. Ord måste följas av handling. Annars blir det precis som med järnvägen. Man talar vackert om att den skall utvecklas, och under tiden läggs stationerna ner. När det gäller stödet till Norrland kan jag konstatera att den höjning som vi har enats om i utskottet på 55 milj.kr. är en minsta gemensam nämnare. Det är moderaterna och folkpartiet som har satt gränsen. Jag tycker att det var litet förmätet av Hans Dau att ge moderaterna äran av denna överenskommelse. Det är snarare så att moderaterna och folkpartiet får ta ansvaret för att höjningen inte blev högre. Både vpk, centern och miljöpartiet var faktiskt beredda att gå med på jordbruksnämndens förslag, vilket skulle ha inneburit 101 milj.kr. till Norrlandsstödet. Jag tänkte kort beröra kvalitetsaspekten. Det är mycket viktigt att vi har en kvalitetsaspekt på det vi importerar, om vi skall kunna bevara ett bra Prot. 1988/89:127 jordbruk i Sverige och i Norrland. Vi kan inte konkurrera med importerade 2 juni 1989 produkter som är producerade med hjälp av kemikalier som vi inte tillåter i Sverige och som vi faktiskt inte alls behöver i Norrland. Det sägs ibland att det inte går att visa på mätbara kvalitetsskillnader mellan svenska och importerade produkter. Till detta kan jag bara säga att den som har ätit av importerade italienska morötter och sedan smakat en morot som är producerad i t.ex. Västerbotten kan mycket lätt tala om att det finns stora skillnader. Då undrar jag om oviljan att anlägga kvalitetsaspekter och kräva skärpt importkontroll är ett led i de större ekonomiska sammanhang som Annika Åhnberg också berörde i sitt anförande. Hur tungt väger begreppet kvalitet inom livsmedelsproduktionen, när man i andra sammanhang talar om fria kapitalrörelser mellan olika länder? Varför stödjer inte moderaterna kravet på skärpt importkontroll? Jag undrar just om Hans Dau kommer att rösta på den reservationen, eftersom den faktiskt innebär ett stöd till det norrländska jordbruket. Vi i Norrland kan producera livsmedel med mycket hög kvalitet med ett minimum av bekämpningsmedel. Med detta yrkar jag än en gång bifall till vpk:s reservationer till detta betänkande.

Herr talman! Jag vill helt kort kommentera en motion som vi socialdemokrater från Västmanland har väckt, nämligen Jo235 som handlar om stödområdesindelningen som flera talare redan har berört. I motionen hemställer vi att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att Västmanlands bergslagsdel vad gäller prisstödet till jordbruket skall överföras till stödområde 4. Låt mig ge en kort bakgrund. Vi anser att jordbruksnäringen har stor betydelse för vårt län och att det är synnerligen angeläget att jordbruket kan vidmakthållas i alla delar av vårt län. Det ger sysselsättning åt både brukare och anställda inom livsmedelsindustrin, och den håller också landsbygden levande. Jordbruket har också grundläggande betydelse för turistnäringen som i hög grad i är beroende av det öppna kulturlandskap som utövandet av jordbruk, åkerbruk och boskapsskötsel inneburit genom århundraden. Prisstöd utgår alltså till jordbruket i norra Sverige. Det är stöd för produktion av mjölk, nötkött och fläsk. De här stöden utgår bl.a. till jordbruk i Gävleborgs län och till delar av Örebro län, men således inte alls till Västmanlands län. Prisstödet skall i princip motsvara den för området i fråga större produktionskostnaden med utgångspunkt i områdets naturliga förutsättningar. De naturliga förutsättningarna för jordbruket i bergslagsdelen av Västmanlands län är inte på något vis bättre än vad de är i närliggande stödberättigade regioner. Det är därför vår uppfattning att sydgränsen för prisstöd även i Västmanland bör anpassas till de naturliga förutsättningarna för jordbruk och inte som i dag följa länsgränsen.

Nyckelordet är alltså ”nu”. Vi motionärer drar då den slutsatsen att utskottet noga kommer att följa frågan. Vi förutsätter att frågan skall både sakligt och grundligt prövas. Den har alltså mycket stor betydelse inte minst för de människor som berörs av detta i vårt läns bergslagsdel. Det nuvarande stödet upplevs där som djupt orättvist. Detta har jag velat understryka med det här inlägget.

Herr talman! Jag skall i största korthet beröra detta KU-betänkande. Tyvärr har det tydligen uppstått något missförstånd, eftersom Margöé Ingvardsson inte finns i kammaren. Jag skall ändå beröra de frågor som behandlas. Jag vill betona att de förslag som utskottet lägger fram i betänkandet är mycket starkt förankrade. De är det i folkstyrelsekommitténs betänkande som tog upp frågan om att riksdagsledamöterna numera i mycket liten utsträckning har möjlighet att delta i kommunal verksamhet. Därmed har en naturlig kontaktyta gått förlorad. Därmed menade man att det är viktigt att riksdagsledamöterna på annat sätt kan hålla kontakt med den politiska verksamheten i hemmavalkretsen och att de har möjlighet till direktkontakter med medborgarna. Då framfördes synpunkten att ledamöterna i riksdagen bör få förbättrade möjligheter till service. Detta framkom under remissbehandlingen och även i propositionen. Det var naturligt att säga att det är riksdagens egen sak att utreda dessa frågor. Det har också gjorts. En parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp har utrett frågorna. Dess förslag präglas av den syn på politikerrollen som jag tror allmänt omfattas av oss som verkar som riksdagsledamöter. Vilken är då denna? Jo, vi måste så organisera vårt arbete att vi får utrymme för att agera både som ansvarskännande beslutsfattare och som lyhörda representanter för väljarna. Om det förslag som senast kommit från förvaltningsstyrelsen råder betydande enighet. Samtliga partier utom vpk tillstyrker förslaget om en höjning av ledamöternas kostnadsersättning. Enligt utskottet är en höjning väl motiverad med tanke på kraven på ledamöterna att vara tillgängliga för kontakter med allmänheten, medierna och olika organisationer både under pågående riksdagsarbete och mellan sessionerna. De kraven är också Prot. 1988/89:127 väsentliga då ledamoten fullgör sitt förtroendeuppdrag utanför riksdags 2 juni 1989 huset. En viktig princip bakom förslaget är att ge största möjliga frihet för ledamöterna att välja teknisk utrustning och annat stöd med hänsyn till den egna arbetssituationen. I det sammanhanget vill jag understryka vad miljöpartiets representant har sagt när vi har diskuterat dessa frågor. Jag vill också betona att i reservation 2 från miljöpartiets företrädare sägs att partiet tycker att det från demokratisk synpunkt är viktigt att ledamöterna har möjlighet att själva bestämma hur uppdraget skall fullgöras och att avgörandet faller på dem själva vilket stöd i form av teknisk utrustning som de föredrar att använda i sitt arbete. På den punkten är vi så gott som överens, majoriteten och reservanten. Vi tycker dock inte att man kan beställa en utvärdering av verksamheten redan till 1990/91 års riksmöte. Jag yrkar avslag på reservation 2 i den delen. I övrigt delar reservanten majoritetens principiella synpunkter. Eftersom vpk inte har haft möjligheter att utveckla sina synpunkter tidigare i debatten väntar jag med att kommentera dem, men vill ändå redan nu föreslå att riksdagen stöder utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! För några år sedan fick jag från en riksdagsledamot i mitt parti en PM med önskemål om förbättrad service på en rad områden. Häromdagen kom han in till mig med den listan, och i kanten hade han prickat av de förbättringar som skett. Det var en ansenlig mängd önskemål som kunde avföras. Den här ledamoten, som tillhör de mer kritiska och krävande, sade att han var mycket nöjd med vad som skett under de senaste åren, och han var själv förvånad över att det hade hänt så mycket. Det tycker jag är ett gott betyg åt förvaltningen och även åt oss själva; vi har tagit oss i kragen för att nu effektivisera vårt arbete. De förbättringar i servicen som nu sker är naturligtvis inte ett otillständigt beviljande av förmåner åt oss själva. Det handlar om självklara förbättringar, som ger oss möjlighet att bättre motsvara de berättigade krav som medborgarna kan ställa på oss. Det är naturligtvis inte rimligt att vi skall syssla med kontorsarbete i stället för att ha kontakt med våra väljare. Det är självklart att vi skall utnyttja de tekniska hjälpmedel som finns för att höja kvaliteten på och effektivisera vårt arbete. Vi blir helt enkelt bättre riksdagsmän, om vi utnyttjar de nya informationskanalerna, precis som det sker ute i samhället i övrigt. Denna förbättring av servicen handlar inte bara om en effektivisering av arbetet för oss som redan är riksdagsledamöter. Den handlar ytterst om parlamentets roll i styret av Sverige, och den handlar också om vår förmåga att behålla duktiga riksdagsledamöter och framför allt att kunna rekrytera nya för framtiden. Jag skulle för min del gärna se ett större offentligt engagemang från hela kammarens sida i försvaret av de s.k. förmåner som vi riksdagsledamöter beviljar oss själva. Jag tycker inte att vi har någon anledning att sätta vårt ljus under skäppan. 67 Det är tacksamt för medierna att häckla oss för att vi fortbildar oss, skaffar oss en bredare erfarenhet också från andra länder och för att vi kan resa fritt i landet för att lära oss hur Sverige fungerar. Nu senast var det en tidning som hade jämfört olika gruppers semestrar. Man påstod att riksdagsledamöterna hade 21 veckors semester. Det direkta arbetet i kammaren är avbrutet i 16 veckor under sommaren. Ledamöterna har under tiden som arbetet här i kammaren ligger nere en mängd andra engagemang i statliga utredningar och verkstyrelser, och de har partiuppdrag, utskottsresor, utskottssammanträden för att förbereda höstsessionerna och fortbildningskurser, för att inte tala om alla PM, böcker och utredningar som vi inte har tid att plöja igenom under sessionstid. Dessutom har vi som alltid naturligtvis bevakningen av den aktuella politiska debatten. Några 16 veckors semester är det verkligen inte fråga om. I själva verket visar det sig att det är näst intill omöjligt att pricka in sammanträden före midsommar samt i augusti och september, därför att almanackorna redan är nästan fulla. Men visst har vi också möjlighet till en ordentlig ledighet, och den tycker jag att vi är värda. Det gäller inte minst de ledamöter som har sina familjer utanför Stockholm. Att regelmässigt vara borta från sina hem tre—fem dagar i veckan är en betydande uppoffring för många. Herr talman! Jag kommer så mer direkt in på det föreliggande betänkandet. Jag beklagar att det inte varit möjligt att i den här etappen individualisera stödet mer än vad som nu sker. Ett betydande ansvar för det har regeringskansliet, som konstrade när det gällde våra möjligheter att snabbt kunna ta utbildningsdepartementets lokaler i anspråk. Men det är den snö som föll i fjol. Folkpartiet anser inte att de beslut som vi nu fattar innebär en slutpunkt, utan vi måste gå vidare framför allt vad det gäller möjligheterna till utredningsresurser för ledamöterna och i fråga om att göra stödet mera individanpassat, så att vi själva kan styra vår verksamhet. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det råder inga som helst delade meningar om behovet av ökad teknisk hjälp till riksdagens ledamöter. I det avseendet delar vpk helt och fullt majoritetens uppfattning. Men vad vi har en annan mening om är hur det skall gå till för att riksdagsledamöterna skall få den här ökade tekniska hjälpen. Vi i vpk anser att riksdagsledamöternas löneförhållanden och arbetsförhållanden i största möjliga utsträckning skall vara desamma som gäller i samhället i övrigt. Vi tycker att det är både riktigt och naturligt att arbetsgivaren tillhandahåller all den tekniska utrustning som vi ledamöter behöver för att klara våra uppdrag, oavsett om den behövs här i riksdagshuset eller på hemorten. Vi anser också att om det skulle vara en allmän bedömning att uppdraget medför så oerhört stora merkostnader för oss ledamöter att vi behöver löneförstärkningar, skall man i stället justera just lönerna. Vi tycker inte att det är bra att göra som riksdagen nu gör, dvs. att höja den särskilda kostnadsersättningen och att ledamöterna skall betala avgifter för att få låna den tekniska utrustningen av riksdagen. Det går inte att komma ifrån att Prot. 1988/89:127 detta kan uppfattas som en dold löneförmån till riksdagsledamöterna. 2 juni 1989 Motiveringen i betänkandet för höjningen av kostnadsersättningen är också att den skall underlätta för ledamöterna att få skatteavdrag för den avgift de betalar till riksdagen för den hyrda utrustningen. Det är detta vi vänder oss emot. Vi tycker alltså att det skall gälla samma skatteregler för riksdagsledamöter som för andra som får en lön för sitt arbete. Man skall med andra ord i deklarationen redovisa vilka utgifter man har haft för inkomstens förvärvande. Sedan ankommer det på skattemyndigheterna att bedöma om de yrkade avdragen är skäliga eller inte. På så sätt får man alltså ersättning för sina utgifter. Detta är vad som gäller för övriga inkomsttagare här i landet. Om vi som riksdagsledamöter tycker att skattemyndigheterna gör felaktiga bedömningar av yrkandena om avdrag för inkomsternas förvärvande, skall vi ändra på skattereglerna för alla som befinner sig i samma situation och inte konstruera system som bara gäller för riksdagens ledamöter. Det är alltså på denna punkt vi har olika meningar. Jag respekterar majoritetens mening. Majoriteten har en annan uppfattning än vi och tycker att man skall höja kostnadsersättningen. Men jag har väldigt svårt att förstå miljöpartiets agerande. Jag tycker att ni här försöker sitta på två stolar samtidigt. Dels tillstyrker ni att vi skall ha de här pengarna, dels kommer ni i reservationen med invändningar på så sätt att ni vill ha en utvärdering för att se hur systemet fungerar. Då ställer jag mig frågan: Hur skall den utvärderingen gå till? Kommer riksdagsledamöterna efter något år att få fylla i formulär där de redogör för hur de har använt den här kostnadsersättningen? Och vad kommer att hända med de ledamöter som kanske uppger att de har köpt godis för de 1 500 kr. som vi kommer att få extra i månaden, i stället för att hyra teknisk utrustning? Skall samtliga ledamöter i så fall bli av med de här pengarna, eller gäller det bara de ledamöter som inte har utnyttjat pengarna till det ändamål som de var avsedda för? Det är en mycket märklig reservation som miljöpartiet har avgivit. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservation, nr 1, vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort, eftersom jag i mitt tidigare anförande, då Margö Ingvardsson ännu inte var inne i kammaren, redogjorde för bakgrunden till förslaget. Med anledning av hennes anförande vill jag understryka att tidigare har vänsterpartiet kommunisterna stött förslaget om stöd till kontorshjälp åt ledamöterna och stödet till partigrupperna. Enligt min uppfattning — där håller jag med Marg6ö Ingvardsson — förbättras därmed även de enskilda ledamöternas möjligheter att få service via partigrupperna. Så långt är vi alltså överens. Kostnadsersättningen måste betraktas som ett viktigt komplement till den övriga resursförstärkningen. Den tar sikte på att göra det möjligt att tillgodose de skiftande behov som ledamöterna har och som har dokumenterats i den enkät som vi alla har fått svara på. Dess resultat visar att våra önskemål är beroende av en rad faktorer, t.ex. valkretsens geografiska 69 Prot. 1988/89:127 belägenhet och storlek, möjligheten att på hemorten redan i nuläget använda olika slags kommunikationsutrustning samt ledamotens engagemang i olika uppdrag inom organisationer och för det allmänna och de krav som då ställs. Då menar jag att förvaltningsstyrelsens förslag, som är öppet redovisat i alla delar — här finns ingenting att dölja — ger största möjliga frihet i ledamotens val av service för att underlätta riksdagsarbetet. Det är med den motiveringen som utskottet inte har kunnat godta vänsterpartiet kommunisternas avslagsyrkande.

Herr talman! Jag har redan talat om för Olle Svensson att han och jag är fullt överens i bedömningen av behovet av teknisk utrustning. Vi i vpk inser också att olika ledamöter har olika behov, beroende på var man bor i landet och hur man arbetar. Men vi kan inte inse att det skulle stå i motsättning till att arbetsgivaren tillhandahåller den utrustning som man behöver. Jag har väldigt svårt att tänka mig att ledamöter som inte vill ha persondatorer och inte använder dem skulle begära av riksdagen at: få en sådan utrustning som skulle stå oanvänd, utan jag har fullt förtroende för ledamöterna att de kan avgöra vilken utrustning de skall ha och att arbetsgivaren då tillhandahåller den utrustningen. Vi tycker inte om metoden att höja kostnadsersättningen. Kostnadsersättningen till riksdagens ledamöter är något slags underlig mellanform mellan ”fringis”, traktamente och lön. Kostnadsersättningen skall beskattas, men den är exempelvis inte pensionsgrundande. Vi tycker att den typen av ersättningar för utfört arbete på sikt skall bort och att ersättning för uppdrag och arbete skall betalas i form av lön. Det skall också gälla riksdagens ledamöter. Sedan tycker vi att alla skatteregler som gäller för folk i allmänhet som har inkomst också skall gälla för riksdagens ledamöter. Det går inte att komma ifrån att det här blir litet av särlagstiftning som enbart gäller riksdagsledamöterna. Jag kan inte på rak arm komma på en enda yrkesgrupp inom statlig förvaltning som har kostnadsersättning motsvarande den som vi har som riksdagsledamöter. Det är förklaringen till att vi i vpk vänder oss mot systemet med kostnadsersättning, inte att vi på något sätt skulle vara emot att riksdagsledamöterna får den tekniska utrustning som de behöver.

Herr talman! Jag är glad över att Margé Ingvardsson har klarat ut att bakom vpk-reservationen finns inte en icke öppet redovisad rekommendation om att man skall vara mindre aktiv i arbetet. Jag tycker då att hon bör inse att utskottets förslag möjliggör en effektiviserad organisation av arbetet i riksdagen och också ger oss redskap för bättre kontakter med vära väljare ute i valkretsarna. Att vara riksdagsledamot är ett mycket särpräglat arbete, Margö Ingvardsson, och den speciella kostnadsersättningen underlättar för oss att utföra det arbetet.
Herr talman! Jag tycker att det verkar som om Olle Svensson inte riktigt vill se på vilka punkter våra uppfattningar skiljer sig åt. Det är inte alls i fråga om behovet av teknisk utrustning utan i fråga om hur riksdagen skall tillgodose våra önskemål om att få sådan utrustning. Vi i vpk vill på sikt komma bort från specialregler för riksdagsledamöterna. Det är en specialregel att ge oss en särskild kostnadsersättning i stället för lön. Kostnadsersättning kan vi besluta om själva, medan löner är något som det förhandlas om och som handläggs i annan ordning. Vi vill inte alls stämma in i kritiken att riksdagsledamöter skulle ha det så oerhört bra och ha så väldigt höga löner, utan vi menar att om det anses att våra uppdrag är så ekonomiskt betungande att de kräver större ersättning, då är det lönedelen som skall höjas och inte kostnadsersättningen. Kostnadsersättningen har tillkommit för att det skall vara gynnsamt i skattehänseende. Det skall vara lättare att få ett avdrag för inkomsternas förvärvande. Vi menar att riksdagsledamöter i skattehänseende skall behandlas precis som alla andra inkomsttagare. Det är på den punkten Olle Svensson och jag har olika meningar.

Herr talman! Margöé Ingvardsson ställde en fråga till miljöpartiet och försökte ge sken av att vi inte riktigt visste vilket ben vi skulle stå på i den här frågan. Men det är alldeles solklart, om man läser innantill. Vi anser att det är mycket bra att riksdagsledamöterna får bättre tekniska möjligheter och att det blir ett flexibelt system, som gör det möjligt att också utnyttja sekreterarhjälp, skrivbyråer eller någonting annat som man kan behöva för att göra ett bättre arbete här. Vi har i en reservation föreslagit att det skall göras en utvärdering på den här punkten. Anledningen är att vi vill se att det verkligen går till på det sätt som vi nu förutsätter. Det är naturligtvis inte meningen att man retroaktivt skall kunna gå in och beslagta någon del av kostnadsersättningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Innan vi går att votera vill jag påminna om att det på ledamöternas bänkar har delats ut ett meddelande om att arbetsplenum tisdagen den 6 juni börjar redan kl. 10.00. Motivet för tidigareläggningen finns också noterat i meddelandet. Sammanträdet inleds med ett kort högtidlighållande av nationaldagen. Direkt därefter följer behandling av lagutskottets betänkande nr 30 om Prot. 1988/89:127 företagshemligheter, den s.k. lex Bratt. I detta ärende kommer det att

Ärade ledamöter! I dag på vår nationaldag vill jag att vi här i riksdagen stannar upp en kort stund och gläder oss åt det som binder oss samman — känslan och stoltheten för vårt land. Det må vara att vi här i kammaren har olika åsikter om mångt och mycket. Men det gemensamma för vårt arbete är omsorgen om vårt land och Sveriges folk. Vi lever i ett oerhört vackert land med ett öppet samhälle, en levande demokrati och en stor gemenskap. Vi har alla tillgång till en rik och omväxlande natur — blommande sköna dalar, blanka sjöar och mäktiga skogar. Vi firar nationaldagen för att hylla allt detta — vårt land, vår frihet och vårt oberoende. Hjalmar Branting sade redan 1922 på Svenska Flaggans Dag att nationalism inte är motsatsen till internationalism. Det bör vi komma ihåg. Nationalism i god mening och internationalism är inte varandras motsatser. De är snarare varandras förutsättningar. Det är tack vare vår egen trygghet, vår demokrati, vår yttrandefrihet, som vi kan göra en insats för dem som är ofria och förtryckta och har det svårt. Det är också viktigt att vårt nationaldagsfirande också omfattar alla de människor som kommit till oss från andra länder. De tillhör nu vår gemenskap. Och de tillför vår gemenskap något nytt. Något nytt, som vi skall bygga vidare på. En levande demokrati förutsätter en fri debatt och respekt för oliktänkande. Jag vill gärna citera en talman i bondeståndet, som sade att ”Utan skiljaktiga meningar kan upplysning i sak aldrig vinnas”. Här i riksdagen skall vi visa upp de skiljaktiga meningar som finns. Riksdagens talarstol är till för detta. Vårt synsätt och vårt samhälle utvecklas och förändras ständigt. Få sanningar och tillstånd varar evigt. Och ytterst är det ju våra väljares åsikter, som skall komma till tals, som skall förverkligas genom våra beslut. En levande demokrati förutsätter också att väljarna får den information och kunskap om samhällsfrågorna som krävs för att de skall kunna ta ställning och påverka utvecklingen. Prot. 1988/89:129 Politik får därför inte vara, som någon har sagt, ”konsten att hindra 6 juni 1989 människan från att lägga sig i vad som angår henne”. Politik är i stället konsten att engagera alla i det som angår oss alla. Det är vår gemensamma Val av ledamöter i SETS uppgift att på allt sätt stimulera debatten och hjälpa till att fördjupa och den svenska EFTA 5 5 h utveckla mångfalden i vår demokrati. delegationen Vi lever i en internationell värld. Den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är avgörande för utvecklingen i vårt eget land. Om vi ser oss omkring i världen ser vi mycket av diktatur, våld och ofrihet. Det har vi fått brutala bevis på de senaste dagarna. Rop på frihet och demokrati har dränkts i blod. Nationaldagen är för oss också en dag, när vi bör visa generositet och solidaritet med de människor som lever i ofrihet och förtryck. Det är vår förhoppning, att utvecklingen i världen skall innebära frihet och demokratiska rättigheter för alla människor. Men demokrati är inte lätt och inte heller något som kan införas med ett penndrag. Demokratiska reformer leder inte till demokrati om de grundläggande demokratiska idealen saknar en folklig förankring. För att demokratin skall kunna utvecklas och fördjupas krävs ett ständigt engagemang. Det krävs politiska partier, det krävs föreningsoch organisationsliv, det krävs folkbildningsarbete och kultur. Och det krävs fria människor. Allt detta har vi i vårt land. Och det skall vi slå vakt om.

Herr talman! På förslag av valberedningen har kammaren beslutat att den svenska EFTA-delegationen fr.o.m. den 1 juli 1989 skall bestå av 5 ledamöter och 8 suppleanter. För att vi i dag skall kunna välja den nya delegationen i dess helhet har hittillsvarande ledamöter och suppleanter i delegationen i går på egen begäran beviljats entledigande från sina uppdrag från den 1 juli.
Enligt ett från valberedningen inkommet protokollsutdrag har valberedningen vid sammanträde i går beslutat föreslå att den svenska EFTA delegationen, som i dag består av 5 ledamöter och 5 suppleanter, fr.o.m. den 1 juli skall bestå av 5 ledamöter och 8 suppleanter. Om kammaren bifaller valberedningens förslag kommer nuvarande ledamöter och suppleanter att avsäga sig sina uppdrag, varefter val av den nya delegationen kan företas vid inledningen av kammarsammanträdet den 6 juni.
Valberedningen har enhälligt beslutat om gemensamma listor för val av ledamöter och suppleanter i den nya EFTA-delegationen. De föreslagna namnen framgår av en promemoria som har delats ut på bänkarna. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman!

I detta ärende återstår att ta ställning till lagförslagen. När ärendet senast var uppe till behandling, den 10 maj, framställde Elisabet Franzén m.fl., med hänvisning till 2 kap. 12§ tredje stycket regeringsformen, yrkande om att lagförslagen skulle vila i 12 månader.

Med anledning härav kommer jag först att ta upp till behandling nyssnämnda bestämmelser beträffande vilka en vilandeförklaring är möjlig. Enligt 5.3.1 riksdagsordningen skall nu ännu en gång prövas om dessa föreskrifter kan omedelbart antas. Härför fordras, som numera torde vara bekant, att 5/6 av de röstande förenar sig härom.

Herr talman! Eftersom detta är Sveriges nationaldag och vi just erinrats om detta i en vacker ceremoni, kan det finnas anledning att inleda denna debatt om den västeuropeiska integrationen med att konstatera att Sverige är ett europeiskt land och varit detta sedan tidig historisk gryning. Svenskarna har aldrig rädits europeiska engagemang. Ibland har dessa varit nog så krigiska, ibland fredliga och konstruktiva. Det äldsta porträttet av en känd svensk kvinna finns faktiskt i domkyrkan i Kiev. Det är ett porträtt av Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter. Herr talman! Medlemsländerna i Europeiska gemenskapen går till val den 15 och 18 juni. Detta val ger 242 miljoner europeiska väljare en direkt möjlighet att påverka Europas framtid. Vi svenskar har naturligt nog inte möjlighet att deltaga i dessa val. Vi är ett utanförstående land. Och som ett utanförstående land har vi små möjligheter att påverka den märkliga historiska process som i dag utspelar sig på kontinenten, framväxten av en europeisk gemenskap som river gränser mellan nationer som tidigare stått i harnesk mot varandra. EG är först och främst en fredsrörelse. Det var visionen om fred som drev de politiker som tidigt arbetade för ett enat Europa. Vi här i Norden som själva gått igenom en historisk utveckling som gör krig mellan broderfolken otänkbart borde ha stor förståelse för denna strävan. Europeiska gemenskapen står också för demokrati och frihet. Genom att bli medlemmar i EG, har Spanien, Grekland och Portugal bekräftat sin demokratiska utveckling. Strävan efter ekonomisk utveckling och välfärd är den tredje drivkraften bakom byggandet av den gemensamma marknaden. Och som kommissionspresident Jacques Delors kunde konstatera vid årsminnet av Robert Schumans deklaration om det förenade Europa, så tycks man åtminstone vara på väg att lyckas i dessa föresatser. Under 1988 så skapades inte mindre än 1,8 miljoner nya arbetsplatser i EG:s medlemsländer. Herr talman! Vi moderater har inte svårt att dela de värderingar som ligger bakom det framväxande Europasamarbetet. Vi tror på och vill arbeta för det nya Europa där gränserna rivs också mellan öst och väst. Vi arbetar för att Sverige och svenskarna skall få vara med och bygga det nya Europa, för att vi skall få deltaga i de s.k. fyra friheterna, i medborgarnas Europa, i de många lockande utbildningsoch forskningsprogrammen, i det framväxande miljösamarbetet. Isoleringens väg är för oss ingen väg. Det vore en politik som skulle föra vårt land bort från framtidens möjligheter och försvåra lösandet av de många brister och samhällsproblem som också vi i dag brottas med. I förra veckan var jag i Polen. Där talar både opposition och regimföreträdare om sin önskan att tillhöra Europa, att bli betraktade som vanliga européer. I Ungern sägs det öppet att man vill komma med i arbetet i Europarådet och närma sig EG. I de länder i öst där demokratin bryter fram ses det framväxande Europasamarbetet som en möjlighet man vill få deltaga i. Det vore i sanning en underlig situtation om vii Norden skulle isolera oss, när Östeuropa vänder sitt ansikte mot Europasamarbetet. Den målsättning för Sveriges Europapolitik som riksdagen i kompromissens tecken fastställde för ett år sedan och som nu i sina huvuddrag upprepas i utrikesutskottets betänkande är i sina grunddrag bra och håller som riktlinjer för svensk Europapolitik under de närmaste åren. Det är ingen hemlighet att vi är många moderater som hoppas att det under 90-talet skall visa sig möjligt för Sverige att bli medlem i EG med bibehållen neutralitetspolitik. Att med bestämdhet uttala sig om detta blir möjligt går inte i dag, och därför bör vi inte heller göra detta. Inte heller ur EG-perspektiv är frågan om medlemskap aktuell. EG önskar inte nu ytterligare medlemmar. Herr talman! Det som nu främst bekymrar är genomförandet av de av riksdagen fastställda ambitiösa målsättningarna för svensk Europapolitik. Inom EG accelererar arbetet på genomförandet av den gemensamma marknaden, men här hemma går det trögt. Sverige halkar än mer efter. Än så länge har riksdagen förelagts enbart ett fåtal förslag i syfte att anpassa svenska regler till EG:s. Och det dokument som regeringskansliet till slut lyckats klämma fram som svar på motionsyrkanden om en redovisning av integrationsarbetet för riksdagen utgör en skäligen mager läsning. På drygt 250 s. ges en bild av en gigantisk byråkratisk apparat, en massa arbetsgrupper, men nästan ingenting sägs om målsättningen på de olika delområdena eller om uppnådda resultat. Också i Luxemburgspåret går det trögt. Det är fem år sedan som deklarationen om ett gemensamt ekonomiskt område formulerades, och de hittillsvarande framstegen kan ju knappast beskrivas som särskilt lysande. Det finns faktiskt därför anledning att hysa tacksamhet mot EG-kommissionens ordförande Jacques Delors, som framförde vad som på en gång var en utmaning och ett erbjudande till EFTA-länderna. Han framhöll mycket uppriktigt att om EFTA-länderna fortsätter på samma sätt som hittills så kommer vi inte så värst mycket längre. Men om vi kan finna de rätta institutionella formerna för vårt samarbete kan vi komma mycket nära målet, nämligen en gemensam och gränslös västeuropeisk marknad. Delors uttalande understryker något den svenska regeringen haft väldigt svårt att vilja förstå, att formerna för, inte bara innehållet i, samarbetet spelar stor roll. Det väsentliga för EG är inte att finna den riktigaste lösningen för stunden på något delproblem. Det gäller tvärtom att göra det möjligt för ett antal stater — ett ganska stort antal stater — att tillsammans föra en gemensam långsiktig politik som smidigt kan anpassas till växlande krav och lägen. Då blir formen oupplösligt förenad med substansen i samarbetet. Det är just därför att vi moderater är övertygade om behovet av att finna nya institutionella former för Sveriges samarbete med EG som vi driver frågan om en tullunion. Över huvud taget tycks vi i Sverige ha svårt för att se helheten — den gemensamma målsättningen — för samarbetet i Europa. Vi diskuterar exempelvis frågan om fria kapitalrörelser som om den enbart gällde upphävandet av valutarestriktionerna. Men den viktiga frågan är ju i stället hur Sverige skall kunna inlemmas på likställd fot i den europeiska kapitaloch finansieringsmarknad som EG-länderna håller på att bygga upp. Då är slopandet av valutaregleringen bara en första förutsättning för att det målet skall kunna nås.

Herr talman! Vi vet inte om EFTA-spåret kommer att bära. Samtidigt Prot. 1988/89:129 måste vi pröva den vägen, eftersom EG själv eftersträvar en lösning med hela EFTA. Det får emellertid aldrig bli så att Sverige på grund av andra länders tröghet och egenintresse gör avkall på riksdagens ambitiösa målsättningar för svensk Europapolitik. Då måste andra vägar prövas. Den nordiska ligger naturligtvis nära till hands. Lika villkor för Sverige och EG skapas inte enbart genom avtal med Gemenskapen. Vi måste också inom landet, här hemma, föra en politik som är ägnad att ge svenska medborgare och företag samma möjligheter som dem som EG:s medborgare och företag har. Detta är en aspekt som regeringen sorgfälligt undviker att beröra. Det är inte så konstigt, för på område efter område för ju regeringen Sverige i fel riktning. Redan nu ligger det svenska skattetrycket 20 procentenheter över genomsnittet i EG, och värre blir det med morgondagens beslut. Det är heller ingen hemlighet att osäkerheten om den framtida energipolitiken är en starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen av svenska industriinvesteringar i EG och att så mycket av den svenska produktionen flyttas till utlandet. I EG går man in för att tillförsäkra industrin billig energi. I Sverige gör man tvärtom. I två reservationer understryker vi betydelsen av ömsesidighet mellan Sverige och EG i fråga om företagsetableringar och finansiella tjänster. Det är alldeles givet att om Sverige skall få åtnjuta Gemensamma marknadens frukter så måste vi vara lika öppna som EG på dessa och andra områden. Vi måste vara beredda till ömsesidighet. När man talar om lika konkurrensvillkor får man ofta det cyniska svaret att det är inte så farligt. De stora företagen klarar sig alltid — de kan ju alltid förlägga större delar av sin verksamhet inom EG:s gemensamma marknad. Men det är ju inte det som det gäller.

Det finns anledning att vara orolig för Sveriges framtid. Vi har i snart 20 års tid haft sämre tillväxt än genomsnittet för OECD-länderna. Fortsätter vi på detta sätt in i 90-talet kan vi få svåra problem att upprätthålla Sveriges välfärd. Herr talman! Återigen, målsättningen för Sveriges Europapolitik realiseras inte enbart i förhandlingar i Bryssel. Vi måste själva föra en politik här hemma som gör det möjligt för oss att klara konkurrensen på Europamarknaden. Sverige får inte bli ett land som ger sina medborgare sämre möjligheter än dem andra européer har att tillvarata framtidens alla möjligheter. Sverige är en del av Europa och måste vara det i framtiden också. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utrikesutskottets utlåtande med undantag för de punkter där det finns moderata reservationer. Jag yrkar bifall till dessa.